Herr talman! De anställda vid Eriksberg och Lindholmen har under ett års tid hyst stor oro för framtiden. När företagsledningen i slutet av februari i år äntligen behagade presentera fakta som visade att det endast var en fråga om några få månader fram till en konkurs som skulle göra att bortemot 6 000 människor stod utan jobb, greps man av bestörtning. Många vägrade tro att det verkligen var så illa ställt. Man har från Broströmkoncernens sida och även från visst borgerligt håll velat göra gällande att det läge företaget hamnat i skulle vara en följd av den internationella situationen på shippingens område och bekymren på valutaområdet. Detta är inte sant. Eriksbergskrisen är till största delen en följd av dålig företagsledning. Detta har de anställda under en lång tid kunnat konstatera. När företagsledningen vägrade ge information om varvets situation, beslöt verk stadsklubben vid Eriksberg i juni 1974, alltså för ungefär ett år sedan, att själv och utan något stöd av företagsledningen göra en utredning om varvets ekonomiska läge. Gång på gång begärde de anställdas representanter i företagets styrelse information om situationen i varvet och varvets ekonomi, men vägrades denna information. Den kris som samhället nu måste lösa kunde vi alltså för ett år sedan ha tagit itu med om företagsledningen lyssnat på verkstadsklubben och lagt sina dåliga papper på bordet. När vi för några år sedan hade att ta ställning till en lösning av Götaverkskrisen, hävdade jag i debatten att man då förde ett cyniskt spel från den företagsledningens sida mot företagets anställda. Jag blev starkt angripen av den borgerliga pressen i Göteborg för detta mitt yttrande i riksdagen. Jag säger därför i dag, herr talman, att om den förra Götaverksledningen drev ett cyniskt spel med de anställdas välfärd, har Broströmkoncernen och ledningen för Eriksberg gjort detta i långt större utsträckning. Ja, man har nästan en känsla av att de väntade så länge som möjligt med att presentera fakta, så att konkursen icke skulle kunna undvikas. Detta hade ju för moderföretaget Tirfing blivit den billigaste utvägen. Den beskrivning jag har givit, herr talman, av ägarnas sätt att sköta Eriksberg har ju också till fullo vidimerats av den varvskommission regeringen tillsatte i februari och vars första rapport med förslag till en lösning, som innebär att det omedelbara hotet mot en konkurs avvärjs, ligger till grund för den proposition vi nu har att ta ställning till. Företaget har gjort otillräckliga investeringar i produktionsapparaten under de senaste åren, och de investeringar som skett har företagits utan någon egentlig plan för produktionens inriktning. Samhället måste nu ingripa och reda upp situationen vid Eriksbergs varv i Göteborg. Det var med stor tillfredsställelse de anställda och Göteborgs kommun hälsade varvskommissionens förslag till att staten tar över varvet, så att hotet om en omedelbar konkurs undanröjs. Såväl varvskommissionens förslag som propositionen har emellertid uppställt vissa villkor för ett dylikt övertagande. Det gäller de problem som hänger samman med vissa redares önskan att annullera fartygskontrakt, och det gäller långtidsavtalet med Lisnavevarvet i Portugal. I propositionen säger industriministern bl.a. följande beträffande dessa problem: ”Jag vill i likhet med kommissionen särskilt understryka vikten av att EMV före den 30 juni i år når godtagbara uppgörelser beträffande dessa engagemang. Skulle i något väsentligt avseende oklarhet råda om de ekonomiska konsekvenserna av dessa uppgörelser vid denna tidpunkt, torde i praktiken förutsättningar saknas för ett statligt övertagande av EMV. Det bör ankomma på regeringen att före utgången av juni 1975 fatta det slutliga avgörandet.” Herr talman! Jag är väl medveten om den komplicerade situation som föreligger inte minst när det gäller Eriksbergs kontrakt med det portugisiska Lisnavevarvet, och jag skall inte gå in på frågan, då förhandlingar nu pågår. Men låt mig understryka att trots den skrivning som jag här citerat ur propositionen är det nödvändigt att staten tar över varvet, även om dessa komplicerade frågor icke till fullo är uppklarade före den 30 juni. Har regeringen genom denna proposition sagt A, är det också nödvändigt att säga B och överföra varvet i samhällets ägo och garantera fortsatt varvsdrift vid Eriksberg. Även om, som jag inledningsvis påtalat, otillräckliga investeringar skett under senare år vid Eriksbergs varv, är det fel att påstå att varvet är dåligt eller nedgånget. Internationellt sett torde Eriksberg vara ett av de bättre varven och jämfört med t.ex. Götaverken och Kockums varv ha betydligt större flexibilitet när det gäller produktion av olika fartygstyper. Det är väl framför allt stort tanktonnage som Eriksberg är minst lämpat för att producera, men med tanke på dagens situation när det gäller efterfrågan av supertankers kan ju inte detta vara någon större nackdel. Mindre och medelstort tonnage och specialfartyg av olika slag är Eriksbergs varv väl lämpat för. Med tanke på att varvet ändå i dag har en orderstock som sträcker sig en bit in på år 1978, bör det i ett längre perspektiv finnas en ljus framtid för varvet, om det får en skicklig företagsledning som samverkar med den utomordentliga expertis som de anställda representerar. Det har hävdats att svensk varvsindustri är överdimensionerad, siffran 25 96 har förekommit i debatten. Jag är ytterst tveksam till den uppgiften, men även om så skulle vara fallet kan det ju inte vara riktigt att denna minskning av branschen skall drabba ert företags anställda och inte heller kan det vara riktigt att detta skall drabba en ort, nämligen Göteborg. Det är nu varvskommissionens uppgift att finna en långsiktig lösning på varvssituationen för Eriksberg. Vi får anledning att återkomma till denna fråga, men nog bör det finnas förutsättningar för en sammanläggning av varven i Göteborg till ett AB Göteborgsvarv med staten som ägare eller i varje fall den klart dominerande ägarparten. Den minskning av antalet sysselsatta med 1 500 man som nämns i propositionen kommer givetvis att skapa stora problem, inte minst på tjänstemannasidan. Det gäller därför att samhället med all kraft söker skapa sysselsättning för dessa människor. Vi i Göteborg förväntar oss att industriministern tillsammans med arbetsmarknadsministern gör allt för att lösa de arbetsmarknadsproblem som vi trots det kommande beslutet om statens övertagande av Eriksberg kommer att möta under de följande åren. Herr talman! Låt mig i detta sammanhang något kommentera den motion som herrar Torwald och Hörberg har väckt med anledning av propositionen, en motion som har lett fram till det särskilda yttrande som centerpartisterna fogat till utskottets betänkande. I motionen försöker man delvis försvara moderföretaget Tirfings agerande. I sitt anförande här i dag sade herr Torwald att det inte har varit fel på ledningen utan på organisationen. Även herr Siegbahns inlägg har i stor utsträckning varit ett försvar för företagsledningen. Herr Siegbahn påstod att anställandet av grå arbetskraft inte är företagsledningens fel utan beror på det svenska skattesystemet.

Jag kan nog ordna så att herr Siegbahn får prya ett par veckor på Götaverken eller Eriksberg och hänga på ett fartygsskrov och nita och svetsa i kyla och regn. Då skulle kanske även herr Siegbahn bli förkyld och tvingas vara hemma och bota sig. Det vore olyckligt om man försökte spela ut Lindholmen mot Eriksberg. De anställda vid dessa båda varv, som alltså tillhör samma koncern, har tillsammans bildat en facklig kommitté med representanter för Lindholmen och Eriksberg. Alla kategorier är representerade i denna kommitté, som har ett enda mål, nämligen att försöka skapa och bevara sysselsättning för så många som möjligt. De bryr sig inte om att det står Lindholmen eller Eriksberg på overallen. Alla har ett gemensamt intresse av att medverka till att lösa problemen. Därför är det olyckligt om man försöker skapa en motsättning som inte finns mellan de anställda vid dessa olika varv. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att jag är djupt imponerad av de fackliga företrädarna vid de båda varven. I den mycket svåra situationen försöker de verkligen samverka för ett gemensamt mål, nämligen att skapa och bevara sysselsättningen för så många som möjligt av sina kamrater. Den internationella kris som vi f. n. upplever på shippingens område, bl.a. som en följd av energikrisen, med stora svårigheter för rederierna och bortemot 20 96 av tanktonnaget upplagt har lett till att varven under det senaste året fått ytterligt få nybeställningar. Flera varv har under det senaste halvåret fått fler avbeställningar än nybeställningar. Dagens krissituation kommer givetvis inte att vara bestående. Jag delar herr Svenssons i Malmö uppfattning på den punkten. Även om vi under de närmaste åren kan få ekonomiska svårigheter inom svensk varvsindustri, måste vi med samhällets hjälp klara upp situationen. I grunden är det för svensk varvsindustri inte fråga om något behov av strukturrationalisering utan av ökad samverkan och samordning. Om det är något Sverige har förutsättningar för att kunna konkurrera med på en hård internationell marknad så är det produkter från en avancerad verkstadsindustri. Den svenska varvsindustrin är en sådan avancerad industribransch. Vi torde trots allt stå oss utomordentligt väl i den internationella konkurrensen, och produktiviteten vid de svenska varven ligger i dag ca 1/3 högre än som är fallet i Japan, världens största varvsnation. Klarar vi de närmaste årens svårigheter — och det måste vi göra genom att samhället går in i branschen och styr utvecklingen —- kommer de svenska varven att kunna producera 1980-talets avancerade fartygstyper för många sjöfartsnationer. Herr talman! Vi har en ovärderlig tillgång inom den svenska varvsindustrin, nämligen kunniga och ansvarsmedvetna varvsarbetare och varvstjänstemän. Inte minst gäller detta Eriksbergs och Lindholmens varv i Göteborg. Denna utomordentliga tillgång måste vi ta till vara, och det är därför vi i den för Göteborgs varvsindustri så bekymmersamma dagssituationen med stor tillfredsställelse hälsar dagens kommande riksdagsbeslut om ett samhälleligt övertagande av Eriksbergs varv och därmed garanterad fortsatt sysselsättning för huvudparten av de anställda. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Hugosson gav uttryck för den uppfattningen att jag skulle ha varit ute efter att spela ut Lindholmens varv mot Eriksbergs varv för att på det sättet skapa motsättningar mellan de anställda vid dessa båda varv. Det måste vara en total missuppfattning. Om han läser mitt anförande efteråt, kommer han säkert att kunna se att det inte varit avsikten och att det inte finns några sådana tendenser vare sig i motionen eller i anförandet. Däremot har jag velat utnyttja tillfället att ta upp frågan eftersom det i pressen har cirkulerat uppgifter om att denna nedskärning av personalstyrkan skulle ske genom att man helt skulle lägga ned verksamheten vid Lindholmens varv. Jag är övertygad om att det knappast är den bästa lösningen. Det vore bättre att bibehålla verksamheten vid samtliga tre Göteborgsvarv. Den eventuella nedskärning som jag antydde får ske i den takt som naturlig avgång och annat skapar förutsättningar för det, inte bara vid Göteborgsvarven utan vid samtliga svenska varv.

Men jag tror att den bästa lösningen är att bibehålla varvsverksamheten vid samtliga tre Göteborgsvarv. Det var detta vi ville förorda såväl i vår motion som i det anförande jag här har hållit.
Herr talman! Herr Hugosson ville i mitt yttrande tolka in ett påstående om att arbetskraftsfrågorna skulle vara den kanske väsentligaste orsaken till svårigheterna. Det har varit mig fjärran ifrån. Jag gjorde bara en uppräkning av olika faktorer som har spelat in, kanske utan att tillräckligt väga dem mot varandra. Den grå arbetskraften är ett problem, det har ingen bestritt. Det bestrider inte herr Hugosson heller, och det bestrider inte direktör Tengroth i Götaverken, men man har inte kunnat klara detta problem. Och att frånvarofrekvensen är ett problem, men begränsat till sin omfattning, det är jag fullständigt klar över. Jag vill också säga, vilket företrädare för varvet framhöll vid föredragning i utskottet, att det som skapat den nuvarande situationen och gjort den akut naturligtvis är den finansiella sidan. Studerar man balansräkningarna några år tillbaka, finner man att produktionssidan gått med förlust flera år i följd men att detta har kompenserats med mycket gynnsamma resultat på den finansiella sidan. Det har inte gått under det senaste året, och därför har den situation uppkommit i vilken företagen nu befinner sig.
Herr talman! Naturligtvis önskar jag att vi kunde bevara både Lindholmen och Eriksberg, men det jag tycker är olyckligt i den här situationen är att man ställer upp som ett krav att Lindholmens varv måste finnas kvar. Jag anser att den saken skall vi låta varvskommissionen diskutera igenom tillsammans med den fackliga kommittén, som representerar de anställda vid både Lindholmen och Eriksberg, och vi skall inte här komma med pekpinnar och säga: Så och så skall det bli. Vi måste låta dem som närmast berörs vara med om att bedöma vilken lösning som är den riktiga. Man kan väl inte komma ifrån att huvudparten av herr Siegbahns inlägg var något av ett lovprisande av företagsledningen. Visserligen menar herr Siegbahn att den finansiella kris som företaget råkat in i delvis kan bero på att ledningen har spekulerat fel i valutafrågan, men herr Siegbahn kommer inte ifrån att han talade om en hög frånvarofrekvens bland de anställda, att det skulle vara de anställdas fel att man anlitar grå arbetskraft osv. Det var detta jag reagerade emot. Jag kan heller inte underlåta att något kommentera det allra sista herr Siegbahn sade i sin replik till herr Svensson i Malmö, när herr Svensson hade pekat på att det inte är så lätt att komma ifrån avtalet med Lisnave, eftersom det där föreligger ett rättsligt förhållande. Då sade herr Siegbahn: Det är riktigt att det är ett rättsligt förhållande, men man kan lösas från detta, om Eriksberg går i konkurs. Detta var hårresande att höra! Är det herr Siegbahns intresse att Eriksbergs varv går i konkurs och därmed blir löst från ett rättsligt bindande avtal med Lisnave? Jag trodde att vi alla på Göteborgsbänken var överens om att vi får göra allt som kan göras för att inte varvet skall gå i konkurs och för att därmed bevara sysselsättningen för de anställda.
Herr talman! Låt mig mycket kort säga att i motsats till herr Hugosson anser jag det naturligt att vi från centerpartiets sida här i kammaren ger uttryck för hur vi vill att varvskommissionens fortsatta arbete skall bedrivas. Vi är nämligen icke representerade i eller har inblick i kommissionens arbete.
Herr talman! Jag gjorde ett juridiskt konstaterande: I avtalet står det att vid konkurs gäller inte avtalet längre. Även i propositionen berörs det förhållandet att en konkurs är en förutsättning under vilken man kan förhandla om avtalet. Jag sade mycket klart — herr Hugosson kan ju läsa mitt anförande sedan — att när jag talar om konkurs i det här sammanhanget så förutsätter jag att varvets framtida verksamhet får den omfattning som kan vara motiverad av allmänna skäl. Konkursen skulle självfallet aldrig få påverka verksamheten.
Herr talman! Låt mig bara replikera herr Torwald med att säga att för en socialdemokrat från Göteborg är det naturligt att man i den uppkomna situationen gör allt som göras kan för att bevara sysselsättningen för så många som möjligt vid Eriksbergs varv och Lindholmens varv. Men vi vill inte från vår sida komma med några pekpinnar som kan leda till splittring i den fackliga kommitté cam +: ov: Kan na det avgörande inflytandet på hur nian klarar ut situationen för de anställda vid Lindholmen och Eriksberg. Huvudsaken är att skapa sysselsättning för så många som möjligt av de berörda arbetarna och tjänstemännen.

Herr talman! Jag skall i första hand ta upp de anställdas oro inför den framtida sysselsättningen på Eriksberg och Lindholmens varv. Regeringens s.k. lösning på den akuta krisen innebär ju inget annat än ett accepterande av att minst 1 500 man, kanske 2 500, kommer att mista sina arbeten. Det utesluts heller inte att det kan bli fråga om ytterligare avskedanden. De anställda har reagerat starkt mot hotet om arbetslöshet inom varvsindustrin i Göteborg. De har uppvaktat industriministern och krävt att staten skall ta över företagen. De anställda på Lindholmens varv har ytterligare understrukit detta genom en omfattande petition där både arbetare och tjänstemän nära nog hundraprocentigt med sina namn ställt sig bakom kravet. Samtliga arbetarkategorier hyser en stark och berättigad oro för framtiden. De har också klart uttalat att de inte har något som helst förtroende för Broströmkoncernen, som f. n. äger de båda varven. Från socialdemokratiskt håll har det ofta talats om nödvändigheten av att lyssna på rörelsen. Inte sällan har det deklarerats — inte minst från denna talarstol — att den fulla sysselsättningen kan man inte rubba på, för den är en av hörnstenarna i den socialdemokratiska politiken. Hur rimmar nu detta med den s.k. lösningen av varvskrisen i Göteborg? Denna ”lösning” betyder helt enkelt att regeringen kallt kalkylerar med att mellan 1 500 och 2 500 arbetare mister sina arbeten inom en snar framtid. Skulle det gå så långt att båda varven läggs ner, drabbas mellan 5 000 och 6 000 varvsanställda av arbetslöshetens obarmhärtiga bannbulla. De anställdas reaktion på hotet om arbetslöshet är både naturlig och sund. De har klart uttryckt att de inte längre litar på privatkapitalismens förmåga att ge en tryggad sysselsättning. De har också klart uttalat sin förkastelsedom över detta planlöshetens system. De kräver att samhället griper in och tar över produktionen. Detta borde regeringspartiet verkligen lyssna på — och också verkställa.

Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 2158 starkt kritiserat den skisserade s.k. lösningen av varvskrisen. Vårt parti accepterar inte en minskning av arbetstillfällena. Vi accepterar inte att kanske tusentals människor ställs utanför varvsportarna — utan arbete. Vänsterpartiet kommunisterna instämmer till fullo i de anställdas krav på att sysselsättningen Skal saniav tis så Frikeheros och på Lindholmens varv. Huruvida det blir i ett eller två företag är av mindre tetydeloo, och jag instämmer därvidlag i vad herr Hugosson tidigare har sagt. Vi kräver också en helt ny varvspolitik. En samordning av varvsindustrin bör ske med det snaraste. Ett långsiktigt program måste utarbetas. Och framför allt: redarkapitalets makt över varvsindustrin måste brytas. En nödvändighet för att så skall kunna ske är att de större varven överförs i samhällelig ägo. Vi har också ansett det nödvändigt och fördelaktigt från samhällelig synpunkt att en statlig varvsindustri kompletteras med ett statligt rederi. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare motionerat om skapandet av ett samhällsägt rederi, som i första hand skulle tillgodose sjötransportbehovet för staten och de statsägda industrierna. Det nämns också i utskottsbetänkandet. Men man hänvisar till att man inte har någon anledning att diskutera det, eftersom det motionsyrkandet avslogs så sent som den 13 maj i år. Förutom att sjötransporter är att föredra framför exempelvis landsvägstransporter från både energioch miljösynpunkt är det också ett billigare transportsystem. Det har sagts här i debatten att sjökonjunkturerna är vikande. Men vi vet att behovet av sjötransporter, speciellt för de statsägda företagen, inom en snar framtid kraftigt kommer att öka. I och med riksdagens beslut om uppförandet av Stålverk 80 och ett koksverk i Luleå kommer behovet att mångdubblas. Som exempel härpå kan nämnas att NJA räknar med att sjötransportbehovet bara för dess egen räkning kommer att öka under en femårsperiod från 2 miljoner ton till 12 miljoner ton. Vi vet också att det statsägda ASSI i dag måste chartra t.o.m. utländskt tonnage för att klara sina sjötransporter. LKAB har också ett stort sjötransportbehov. Det finns tre tunga statsägda industrier som med en statsägd handelsflotta naturligtvis skulle kunna göra stora besparingar på just det här området. I hamnutredningens betänkande nr 63 år 1971 redovisas att de statsägda företagen ASSI, LKAB och NJA skulle spara in 25 milj.kr. årligen om det fanns tillfredsställande sjötransportmöjligheter. Och då har utredningen inte tagit hänsyn till det privata redarkapitalets profiter, som kanske är lika höga eller högre. Det här är företagstyper som kräver specialfartyg, och såsom redan nämnts i debatten tillhör både Eriksbergs och Lindholmens varv den typ av varv som är anpassad för att producera sådana specialfartyg. Dessa företag behöver således välanpassade specialfartyg för sina produkter både när det gäller transporter inom landet och när det gäller export. Det har framhållits att dessa varv också har en mycket god, ja en ovärderlig tillgång i en yrkesskicklig varvsarbetarkår och kunniga tekniker. Jag vill bara understryka att detta är riktigt. Vad som har fattats är viljan till nödvändiga investeringar och behövliga moderniseringar. Det har också påtalats av de anställdas representanter. Men redarkapitalets företrädare har inte haft något intresse av att lyssna. Man har inte ens velat informera om varvets ekonomiska ställning. Broströmkoncernen har inte varit intresserad av några investeringar. Men detta har inte berott på att det fattats kapital. Broströms andra affärer har visat att så inte är fallet. Miljoninvesteringarna i utlandet talar sitt tydliga språk. Inte heller har arbetarnas representanter i bolagsstyrelsen fått veta något. Investeringar i exempelvis transportföretag i Holland är man nämligen inte skyldig att över huvud taget diskutera med Eriksbergs eller Lindholmens styrelse. Men det är samma ägare. Det är vinsterna från de goda åren som nu plöjts ned i utlandsinvesteringar. De profiter som arbetarna i åratal har slitit ihop åt Broströmkoncernen strömmar nu utan någon som helst kontroll ut ur landet. Samtidigt ropar kapitalet på statliga insatser — stöd för att rädda sysselsättningen, som det alltid heter i sådana sammanhang. Dvs.: skattebetalarna skall träda in och klara ut den svåra situationen för privatkapitalet. Hade regeringspartiet varit mera lyhört för kommunistiska initiativ och instämt i vänsterpartiet kommunisternas krav på stopp för kapitalexporten, hade Broströms kanske tvingats investera inom landet, måhända inom den krisdrabbade varvsindustrin. Vårt parti har också krävt att ett förstatligande av de större varven och upprättandet av ett samhällsägt rederi måste innebära ett större inflytande från de anställda. Vi har i motionen yrkat att riksdagen uttalar sig för att flertalet av styrelseledamöterna i ett rederi och i en varvsnäring som ägs av staten skall utses av de anställda. Då det redan har yrkats bifall till våra reservationer, behöver jag inte på nytt göra detta. I anledning av varvspropositionen har det väckts ytterligare två motioner som är värda att något kommentera. Jag skall börja med motionen 2159, undertecknad av fyra moderatledamöter. I motionen försöker man klara ut orsakerna till att Eriksbergs varv har hamnat i den nuvarande situationen. Efter att ha poängterat att den svenska varvsindustrin inte har samma statliga stöd som i den övriga världen antyder man, att staten borde engagera sig på samma sätt som tidigare gjorts vid de tillfällen då Uddevallavarvet och Götaverken hamnat i ekonomiska svårigheter. Slutligen kommer man från moderaterna fram till att industriministerns bedömning av varvens framtidsutsikter varit alltför optimistisk — ja, man hävdar t.o.m. ”överoptimistisk, för att inte säga direkt felaktig”. Detta vill man att riksdagen skall besluta ge regeringen till känna.

Därmed försöker moderaterna frita Broströms från ansvar — men därmed sätter de också den nuvarande varvsledningen i en besynnerlig dager. Ingen i denna ledning skulle ju kunna göra en något så när riktig prognos. Man måste helt sätta sin tillit till industriministerns prognoser. I vanliga fall är det ju brukligt — speciellt från moderat håll — att ifrågasätta och, oftast, starkt kritisera de statsägda industriernas företrädare. Men det passar tydligen i detta fall att låta en socialdemokratisk minister framstå som landets enda tillförlitliga varvsexpert — när det går utför. Detta gör man naturligtvis helt enkelt för att överskyla missgreppen från den nuvarande varvsledningen och dess ovilja att investera och att modernisera varvet. Man vill med andra ord skyla det kapitalistiska samhällets verkningar och dölja dess rätta ansikte för de anställda. Man vill att någon annan skall ta ansvaret. I motionen underkänns också regeringens bedömningar i fråga om minskningen av arbetstillfällena.

Men moderaterna har säkert inte frågat varvsarbetarna, teknikerna och tjänstemännen vid varvet om det är beredskapsarbeten de vill ha. De 1 500-2 500 som man tydligen förutbestämt skall ställas utanför varvsportarna nämner man inte alls i moderaternas motion. Det är ett klart bevis för hur moderaterna ser på tryggheten för varvens anställda. Parollen är: ”Gå när det passar kapitalet!” Sedan skall samhället träda in med beredskapsarbeten eller arbetslöshetsunderstöd eller förtidspensioneringar. Det är moderaternas medicin för varvsarbetarna i dag. Denna medicin har t.o.m. varit så stark att moderaternas representanter i näringsutskottet inte har avlämnat någon reservation. Det finns också en annan motion i den här frågan, nr 2160. Den är undertecknad av en centerpartist och en folkpartist, båda från Göteborgsbänken. I den motionen tas frågan om permitteringarna upp — men det är naturligtvis ett felaktigt uttryck, för det är ju avskedanden det gäller. Motionärerna konstarerar att man inte kan komma ifrån dessa och instämmer i regeringens bedömningar, dvs. att sysselsättningen måste skäras ned med mellan 1500 och 2 500 anställda.

Det betyder alltså att en del av avskedandena skulle kunna överföras till Götaverken för att lindra verkningarna på de andra två varven. Man vill med andra ord dela på fattigdomen, på arbetslösheten — det är centerns och folkpartiets ställning i denna fråga. Vad tror ni varvsarbetarna säger om en sådan ”lösning”? Jag är övertygad om att varken centern eller folkpartiet kan räkna med någon större entusiasm för detta ”geniala” förslag. Det är både ”liberalt” och ”framsynt”. Nej, vad de anställda kräver är att få behålla sina arbeten, att få en tryggad framtid. De accepterar säkert inte en fördelning av arbetslösheten, som centern och folkpartiets ledamöter här föreslår. De accepterar säkert inte moderaternas propåer om beredskapsarbeten i stället för sina nuvarande anställningar. Det är endast vänsterpartiet kommunisterna som i denna debatt har fört fram de anställdas krav på ett konkret sätt. Vissa instämmanden i en del av våra krav har gjorts av exempelvis herr Hugosson. Vi accepterar inte heller någon av de skisserade lösningarna. Kravet på ett samhällelligt övertagande av storvarven stöds av bl.a. Eriksbergs och Lindholmens verkstadsklubbar. Det borde i varje fall stämma till eftertanke, särskilt hos de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Jag hoppas att man också tar en riktig ställning när vi slutligen kommer till omröstning på denna sista dag av årets vårriksdag.

Herr talman! När man får ordet så här långt ned på talarlistan, skall man ju undvika att upprepa vad som redan är sagt, och jag skall göra ett försök. Jag har inte något skrivet anförande att läsa upp. Jag vill börja med att instämma till vissa delar i herr Svenssons i Malmö inledningsanförande. Han sade bl.a. att Eriksbergs produktionsinriktning var mindre känslig än de andra storvarvens, och jag ger honom rätt i det. Eriksberg är det varv som har byggt de flesta produkttankfartygen i världen, och just sådana väntas tillhöra de mest efterfrågade typerna under det närmaste decenniet. Produkttankfartyg är dyra och komplicerade att bygga, och det fordras stor erfarenhet för att lyckas med den dyrbara och krävande specialbehandlingen av lasttankarna. Eriksbergs varv torde ha mer erfarenhet på detta område än något annat varv i världen. Varvet har alltså goda förutsättningar att bygga just de fartyg som i dagens läge förefaller att bli de mest efterfrågade under överskådlig framtid. Då vill jag ställa samma fråga som herr Svensson i Malmö ställde: Varför offra just de anställda vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad?

Det kan inte vara rimligt att arbetstagarsidan alltid skall ta stötarna när det blir fråga om nedläggningar och nedskärningar. Detta är en ny värdering, och därför måste rederikapitalet i detta sammanhag acceptera satsningar så att arbetstagarparten inte drabbas. Av herr Siegbahns anförande — och det representerar väl moderata samlingspartiet — fattade jag att han inte var inne på sådana tankegångar alls. Men jag tror att vi i de andra fyra partierna är ganska klara över detta. Och jag vill gärna avsluta denna passus av mitt anförande med att klart uttala mitt stöd för denna nya värderingstankegång, att kapitalet måste i större utsträckning ta stötar vid sådana kriser än vad det hittills gjort. Arbetarna skall drabbas mindre än hittills i sådana här sammanhang. Herr Torwald och jag har motionerat i en fråga som jag tycker är väsentlig. Vi vill med vår motion poängtera behovet av att skapa trygghet för de anställda när det gäller deras sysselsättning. Vi har i motionen särskilt understrukit något som både herr Hugosson och herr Hallgren varit inne på, nämligen att det finns mycket god kompetens, mycket god laganda och stabilitet hos de anställda vid Lindholmens Varv. Det är ingen som har bestritt detta faktum. Men att vi poängterar detta innebär inte att vi på något sätt vill spela ut, som herr Hugosson sade, Lindholmens anställda mot Eriksbergs anställda, utan vad vi vill understryka är att man bör tillvarata det förnämliga kunnande och den förnämliga arbetarstam som finns vid Lindholmens Varv. Vi vill inte att den skall brytas ned, och eftersom det parti jag representerar lika litet som centern är representerat i kommissionen vill jag begagna detta tillfälle att särskilt understryka behovet av att kommissionen beaktar den kompetens som finns hos de anställda vid Lindholmens Varv. Herr Hallgren ironiserade nyss något över vår motion och sade att vi var med på vissa nedskärningar av personalstyrkorna vid varven i Göteborg. Men han sade inte hela sanningen. Det står också i motionen att vi menar att den nedskärning som kommer till stånd skall i första hand drabba den s.k. grå arbetskraften. Detta står mycket tydligt i motionen, vilket herr Hallgren inte tyckte sig ha anledning att säga. När det gäller investeringsproblemen är det faktiskt så — och det var herr Siegbahn inne på — att det i propositionen står att varven över lag bedömt konjunkturerna optimistiskt för någon tid sedan.

Sedan måste jag säga några ord om kommissionen och dess sammansättning. Jag vet att min kollega Björn Molin tidigare haft en debatt med industriministern om det förhållandet, att Göteborgs kommun inte är representerat i varvskommissionen. I propositionen står det dock direkt skrivet: ”Berörda kommuner, i första hand Göteborg, skulle komma att drabbas hårt.” Jag tycker att det är något av ett maktövergrepp från regeringens sida att inte låta Göteborgs kommun få utse en representant i denna viktiga varvskommission. Betydelsen av att varvsproblemen löses är för Göteborg oerhört stor. Det kanske visas därav att Göteborgsbänkens riksdagsmän i stort sett varit samlade i kammaren under denna debatt och att inte mindre än fem av dem återfinns på talarlistan. Här bör en ändring komma till stånd inför den långsiktiga planeringen för varvsindustrin. Sedan är det intressant att läsa vad de anställda har skrivit i sin PM av den 1 maj, vilken överlämnades till industriministern i början av maj av SIF:s representant i Eriksbergs styrelse Arne Johansson. Där säger de anställda just vad jag inledningsvis underströk: ”Vi anser att Eriksbergs Mekaniska Verkstad är mest flexibelt av de svenska storvarven”. Man fortsätter med att säga att varvet därför är väl lämpat för den situation som möter under andra hälften av 1970-talet. Likaså säger de anställda att kommissionens påstående att varvet skulle vara hårt nedslitet innebär en stark överdrift. Jag tycker att detta, kombinerat med uppgifterna i Dagens Nyheter om de investeringar som gjorts vid Eriksberg under det gångna decenniet i någon mån rättfärdigar aktiviteten hos den styrelse som har funnits vid Eriksberg. Jag skall inte på något vis försöka bestrida att den styrelsen har gjort missgrepp. Men jag tycker att det är litet för grovt att beskylla ledamöterna i styrelsen för att ha handlat av cyniska intressen. Det är inte korrekt att i denna kammare med så hårda ord angripa medborgare som inte har någon möjlighet att här försvara sig. Missgrepp har förekommit, det råder inga tvivel om det. Men sådana missgrepp i företagsledningar har gjorts på många andra håll —- även inom statlig företagsamhet; jag skall där inte ta några exempel —- och jag vet inte att man i något annat fall har sagt att missgreppen är en följd av en cynisk inställning till de anställda osv. En sak är helt klar, nämligen att arbetsdemokratin inte har fungerat vid Eriksbergs varv. Inom näringslivet har man på många håll stora svårigheter med att kunna förverkliga arbetsdemokratin. Vi har haft sådana problem också på den statliga företagssektorn. Vi vet att företagsdemokratidelegationen hösten 1973 bad att få lägga ned sin verksamhet därför att man inte hade mött den förståelse som man ansåg sig behöva. Verksamheten där är också numera nedlagd. Jag vill passa på tillfället att berömma industriminister Rune Johansson för att han för den statliga företagssektorn har inrättat ett nytt råd med uppgift att försöka förverkliga arbetsdemokratin och t.o.m. engagerat sig så hårt att han för att ge tyngd åt arbetet i det nya rådet har satt sig själv som ordförande där. Det är ett riktigt grepp. Den statliga företagsamheten bör gå före när det gäller förverkligandet av arbetsdemokratin. Vi arbetstagare är givetvis inte nöjda med att det när det gäller arbetsdemokratin händer sådana olyckor som vid Eriksberg. Vi får inte vara nöjda med nuvarande läge.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

Herr talman! Herr Hörberg ondgjorde sig över min ironi när det gäller fördelningen av arbetslösheten och hänvisade till att jag inte redovisade att det i första hand var den grå arbetskraften som avsågs. Men, herr Hörberg, det är inte fråga om den grå arbetskraften när man bedömer avskedandena. Jag talade om de anställda på Eriksbergs varv i dag. Av de fast anställda vid varvet berörs nu 1 500-2 500 av hotet om avsked. Om man dessutom tar med den grå arbetskraften i beräkningen, blir det naturligtvis fler. Men jag anser att det är en självklar sak att man i första hand sopar undan den grå arbetskraften — det råder väl inga delade meningar om det. Herr Hörberg försökte försvara företagsledningen.

Det var så det låg till. Det var dessa krav de anställda framförde. Men dem har inte varvsledningen lyssnat på, därför att det inte har varit av intresse att investera i varvet. De utländska investeringar som man har använt pengarna till har givit större profiter, och det är det som har varit avgörande.
Herr talman! Jag medger att det är svårt att hänga med i långa anföranden i debatten. Men jag tycker ändå att herr Hallgrens replik var onödig. Först och främst har vi i motionen uttalat att man genom fördelning av arbetskraften i Göteborg skulle kunna undvika att eventuella friställningar särskilt drabbar Eriksberg och Lindholmen, vilket vi tycker är orimligt. Herr Hallgren sade också att vi två är överens om att i första hand den s.k. grå arbetskraften skall drabbas, om det skall göras nedskärningar av arbetsstyrkan. Vi är alltså ense på båda dessa punkter. Jag har inte försvarat Eriksbergs ledning. Jag sade klart och tydligt att det har gjorts missgrepp, att arbetsdemokratin inte har fungerat och att jag inte är nöjd med de nuvarande förhållandena i detta sammanhang utan ser fram emot den nya lagstiftning som skall ge de anställda medbestämmanderätt i företagen så att vi i framtiden kan undvika sådana här incidenter.

Herr talman! Debattens huvudfråga har inte varit propositionens förslag om ett långtgående statligt engagemang. Alla tycks inse det nödvändiga i detta åtagande. Det är alltså ett långtgående och allvarligt åtagande vi gör. Jag skall därför inte ägna bakgrunden till krissituationen så stort utrymme utan bara göra några randanmärkningar till vissa frågor som tagits upp — i mina randanmäkrningar ligger kanske också svaren på de frågor som bl.a. herr Svensson i Malmö har ställt. Låt mig i all korthet ange några siffror. Den världstankflotta som finns har en storlek på 270 miljoner dödviktston. Den 1 januari 1975 var orderläget på varven 170 miljoner dödviktston nytt tanktonnage. Den kris som uppstått för skeppsfarten har medfört att nya beräkningar gjorts av internationella organ. Dessa beräkningar pekar närmast på att tankflottan för framtiden bör vara ca 100 miljoner dödviktston mindre än jag här har angivit. Man skulle alltså kunna säga att av de 170 miljoner dödviktston som fanns i order kunde mer än hälften betraktas som överflödigt. Detta har lett till att varven runt om i världen hittills fått avbeställningar på upp till 30-40 miljoner dödviktston. Detta har drabbat också de svenska varven, och — exempelvis — ännu hårdare de norska. Att de svenska varven trots allt kommit relativt lindrigt undan hittills beror bl.a. på deras konkurrenskraft. De är effektiva, de är skickliga. Det råder inget tvivel om det. Om man parallellt med denna utveckling ser till uppläggningen av tanktonnaget, anges att tanktonnage f.n. är upplagt i en omfattning av mellan 30 och 40 miljoner dödviktston. — Jörn Svensson kanske borde ha varit med mig häromdagen, när vi stannade till i Uddevalla för att se på varvet och situationen där. I fjorden låg då 19 tankers upplagda — utan möjlighet att f.n. ta frakter. Tyvärr är också situationen den att nya order på våra varv nu är mycket, mycket ringa, möjligen med undantag för gastankers. Där har vi bl.a. Kockums varv, som ligger bra till. Efter dessa kortfattade anmärkningar om situationen och bakgrunden till den noterar jag krissituationen — den som redan är verklighet och den som vi har att beakta — för företagen och de långtgående konsekvenserna för de anställda, för samhället och för kommunerna i fråga. Om den får, har fått eller kommer att få en ”normal” fullföljd — dvs. om man i detta fall med ”normal” fullföljd menar att den leder fram till konkurs —- följer också konsekvenserna därav för den svenska varvsindustrin, dess pålitlighet i internationella sammanhang, dess kreditvärdighet osv. Det är ju det som har lett fram till de engagemang från statens sida i varvsverksamheten som vi föreslagit. Ärade kammarledamöter! Jag vill gärna säga att jag tror att även om detta engagemang — som vi nu, hoppas jag, kommer att besluta om — är omfattande och ansvarsfullt, så ligger ändå de stora problemen förmodligen framför oss när staten övertar Eriksberg inkl. Lindholmen för att söka en vettig rekonstruktion för dessa varv, vilken skall ge ökad trygghet i arbete och konkurrenskraft i en allt mera hårdnande marknad. Det torde vara ytterst angeläget att samverkan mellan varven och kanske också en viss samordning dem emellan kommer till stånd. Kommissionens arbete inriktas på allt detta. Hänsyn skall tas till marknadens möjligheter nu och framöver. Det är ju fråga om att söka åstadkomma ett meningsfullt arbete. Skeppsfartsmarknaden är pressad som jag nämnt. När kommer någon ljusning? Det är den fråga som ställs. Flertalet bedömare säger: Tidigast 1977, för tankfartyg senare, kanske först framåt 1980. I det perspektivet får man då iaktta att de svenska varvens orderbeläggning ger arbete för de bäst ställda varven fram t.o.m. år 1977, i någon mån in på 1978. För dem som har den kortaste orderstocken = till dem hör Eriksbergsvarvet — ger beläggningen möjligheter till arbete in på år 1976, åtminstone om man beaktar hela arbetsstyrkan. Tyvärr finns det då inte en orderbeläggning som ger utrymme för och möjligheter till arbete för hela arbetsstyrkan. — Det är det ena. 4 Det andra är att skall man kunna trygga sysselsättningen 1977 och framöver, behövs order nu och inom den allra närmaste framtiden. Det blir svårt att få sådana. Kommissionen har vid sitt arbete diskuterat möjligheterna att i alldeles särskild ordning lägga ut beställningar eller order för att kunna trygga jobben. Det finns en beställning på två båtar som ingår i åtagandet. Men detta räcker inte. Kommissionen överlägger med de övriga varven om möjligheter till samarbete mellan dem om beställning av ytterligare några båtar, som självfallet då skall vara fartyg för ändamål som man finner angelägna. Jag hoppas att det skall vara möjligt att nå en sådan lösning inom den allra närmaste framtiden. I sammanhanget kan inte undvikas överväganden om hur fraktmarknaden i vissa sammanhang skall organiseras, liksom ägarförhållandena. Jag har med detta velat påpeka att varvskommissionen är inriktad på att skapa ny sysselsättning, att öka sysselsättningsmöjligheterna. I detta sammanhang kommer också frågan om statens engagemang på fraktmarknaden in i bilden. Den svenska staten har redan tidigare tagit ett stort ansvar för varvsverksamheten genom de speciella kreditarrangemangen. Om den utformning som vi har härför är den mest lämpliga och från kreditgivaren-statens synpunkt den säkraste också som garanti för jobben diskuteras av varvskreditutredningen. Jag förmodar att den bedömningen görs också i ljuset av den kris på varvsområdet som vi har upplevt och upplever. Det avtal som finns mellan Eriksbergsvarvet och Lisnavevarvet i Portugal är undertecknat av dessa parter. Det är ett avtalsmässigt förhållande som Eriksbergsvarvet har skyldighet att förhandla om och söka träffa en uppgörelse om. Regeringen måste ha garantier för att vårt engagemang vid Eriksbergsvarvet inte kan leda fram till att staten blir skadeståndsskyldig för stora belopp. Det kan röra sig om belopp på mellan 200 och 400 milj.kr. Detsamma gäller i fråga om eventuella avbeställningar i år. Det finns ett samband mellan dessa två frågor — avbeställningarna och avtalet med Lisnavevarvet. Vi är inte ute efter de jobb i Portugal som är garanterade inom avtalets ram. Men om inte orderna räcker till för jobb åt alla här hemma såväl som i Portugal måste en rimlig avvägning göras. Det är detta som Eriksberg förhandlar om. Även i Portugal måste man inse detta. Självfallet räknar vi med att från Eriksberg få en redovisning av resultatet av förhandlingarna i god tid före den 30 juni. I hela den här frågan har kontakterna med de anställda och deras organisationer varit utomordentligt goda. Vi har hela tiden haft ett nära samarbete, och vi vet självfallet vilka anspråk de anställda ställer på samhället. Det är deras förväntningar, deras förhoppningar att vi skall kunna klara krisen så hyggligt som möjligt. Det ligger självfallet i vår allmänna samhällssolidariska politik att träda till i Göteborg för att försöka medverka till att trygga arbete och utkomst för de många som är sysselsatta vid Eriksberg. De åtgärder som hittills har vidtagits har, som jag sade, skett i nära kontakt med de anställda och kommunen. Jag hoppas innerligt att det inte skall behövas några massavskedanden, utan att en nedtrappning, om den blir nödvändig, skall kunna klaras genom en långsiktig planering där staten får ta det huvudsakliga ansvaret.
Herr talman! Industriministern har lämnat ett flertal belysande och intressanta upplysningar. Jag känner inget större behov av att gå i polemik med honom, men det är ytterligare en förklaring som jag skulle vilja ha — jag har begärt den tidigare men den finns inte med i industriministerns anförande. Även från vpk är vi fullt på det klara med att de bedömningar som gjordes förra året av industristrukturutredningen inte till alla delar kan stå fast i dag. Det har inträffat väsentliga förändringar som har gjort situationen mörkare för varven. Men en uppgång kommer ju så småningom, och industriministern har själv gjort sig till tolk för det som är uppenbart för alla, nämligen att en långsiktig samordning av hela varvsindustrin måste komma till stånd. Jag vill därför veta två ting.

Vore det inte klokare att försöka så långt möjligt att hålla kvar det folket. När uppgången sedan kommer och när samordningen av varvsindustrin kommer och de organisatoriska och finansiella vinsterna av detta börjar göra sig gällande, kan det vara besvärligt att få tillbaka det folket. Människorna representerar ju en tillgång som kanske är betydligt svårare att ersätta än tillgången på finansieringsmedel. Sedan, herr talman, till den andra frågan som jag skulle vilja få ett förtydligande av. Om det nu är klart att en samordning måste ske, att en samlad lösning för varvsindustrins framtid måste ske, då är det mycket vitalt — med utgångspunkt från den första frågan jag ställde — när detta kommer att ske, i vilken form det kommer att ske och på vems villkor. Vi inom vpk är kritiska och misstänksamma mot denna samordning och mot Eriksbergsaffären. I sämsta fall kan det hela utvecklas till ett sätt för det privata redarkapitalet att trappa ner den svenska varvsindustrins position. Detta är kanske meningen. Om redarkoncernerna får styra den framtida varvspolitiken, fruktar vi att det blir så. Därför är det av vikt att få veta vem som skall ha det styrande inflytandet över den långsiktiga lösning som nu även industriministern klart gör sig till tolk för.
Herr talman! Mitt svar blir helt kort. Varvskommissionens arbete är inte inriktat på att åstadkomma massavskedanden. Varvskommissionens arbete är inriktat på att söka bibehålla så många jobb som möjligt vid de svenska varven och att vi skall kunna bibehålla en konkurrenskraftig varvsindustri i landet. Varvskommissionens rapport är ju en kylig och realistisk skrivning av det läge vi nu befinner oss i. Jag sade i mitt anförande att varvskommissionen speciellt har tagit upp frågan om hur man skall kunna få beställningar till varven i extraordinär ordning — dels genom överenskommelser med Tirfing, dels genom det samarbete som man nu diskuterar mellan varven beträffande ett partsrederi, där staten självfallet får ta ett långtgående ansvar. Den andra frågan om samordningen får staten hålla i. Vi har varvskommissionen i arbete, och kommissionen går nu in i förhandlingar med övriga varv om samverkansoch samordningsfrågor. Vi har också det mera permanenta organet, den styrande kommittén, där samordningsfrågorna diskuteras.